Fru talman! Jag får börja med att tacka kulturministern för svaret. Det var ett långt svar, och det är bra att tankarna utvecklas från regeringens sida på det sätt som man har gjort. Därmed är det inte sagt att jag är nöjd med svaret. Därför är det också bra att vi får ha en debatt om den här frågan. Regeringen säger sig ha ambitionen att tillvarata alla de möjligheter som ges för att stödja en positiv utveckling i hela landet. Regeringen säger också att det är av stor vikt och angeläget ur lokaliseringssynpunkt att ta till vara möjligheten till förvaring i befintliga bergrum. Det är två fullgoda utgångspunkter för vår debatt här i eftermiddag. Jag vill passa på att påminna riksdagen om de riksdagsbeslut som togs 1990 och 1996, då man bland annat sade att "noggranna överväganden bör göras om att i första hand placera myndigheter i länscentrum eller i vissa andra orter eller i anslutning till nationella regionalpolitiska stödområden." Statsrådet Ulrica Messing, kollega till Marita Ulvskog, har också i svar på fråga sagt: "Det ska finnas bärande skäl för att Storstockholm ska föreslås som lokaliseringsort." Hon har också sagt att huvudregeln är att varken Stockholm eller andra storstäder ska väljas för nya verksamheter. Näringsutskottet behandlade propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/02. Man skrev bland annat: "Riksdagen har vid en rad tillfällen uttalat sig om allmänna principer för såväl om som nylokalisering av statlig verksamhet m.m." Och här har vi en av var tycker jag, ungefär som jag föreslår i interpellationen - en ny verksamhet och en som skulle kunna omlokaliseras. Man skriver vidare: "Utskottet finner att de överväganden och slutsatser som har legat till grund för riksdagens ställningstagande i dessa frågor fortfarande har aktualitet." Utskottet säger vidare att man ånyo vill understryka att varje beslut om omlokalisering av befintlig verksamhet eller lokalisering av nya myndigheter bör föregås av noggranna överväganden om möjligheten att i första hand placera dem i länscentrum eller i vissa andra orter i eller i anslutning till nationella regionalpolitiska stödområden. Jag tycker att det är intressant att näringsutskottet slutar med att konstatera att det kan råda viss tveksamhet om den formulerade lokaliseringspolicyn har varit tillräckligt uppmärksammad. Det tycker jag tyder på att näringsutskottet delar min uppfattning att det här behövs krafttag för att regeringen ska kunna leva upp till de mål och ambitioner som man ändå säger sig ha. Fru talman! Utifrån det sistnämnda vill jag understryka följande. Av de 88 nya myndigheter som har bildats eller ombildats under den senaste tioårsperioden 1992-2002 har 74 % lokaliserats till Stockholms län. Visserligen konstaterar Glesbygdsverket i en nyligen framlagd rapport att en liten förbättring har skett under senare år. Men om man tittar på de senaste tio åren är fördelningen betydligt sämre än genomsnittet och vad man hade förväntat sig trots riksdagens beslut. Att förvaring av fuktkänsligt material inte är okomplicerat inser vi nog. Och självklart måste man väga in flera olika aspekter. Det är självklara iakttagelser. Och av svaret kan jag utläsa att man har lyckats med detta i ett antal fall. Och man har utnyttjat bergrum tidigare.

Fru talman! Det är bra att kulturministern väldigt tydligt redogör för sin syn när det gäller ambitionen att vi, där det är möjligt att göra så, ska vända på kartan och så att säga få mer ute i landet och, som jag tolkar det, mindre i Stockholm. Det är självklart att varje gång en myndighet ska till eller omlokaliseras måste man sitta ned och tänka: Hur kan man nå upp till de mål som vi har satt och den viljeinriktning som vi har? I det här fallet har regeringen och riksdagen utfärdat sådana tidigare. Det har vi hört både från mig och från kulturministern. Men man måste också se om det finns lokaliteter, om det finns möjlighet till kunskapsinhämtning, forskning och utveckling. Det är centrala frågor som det handlar om innan man bestämmer var en myndighet eller ett verk ska ligga. Den myndighet som jag föreslår ska utlokaliseras eller omlokaliseras är Statens ljud och bildarkiv. Varför föreslår jag just den? Jag vet mycket väl att den ligger under Thomas Östros område. Men jag är inte ledsen att jag får ta den debatten med en annan minister. Jag föreslår den därför att det mitt inne i Västerbottens inland, som ändå ligger nära tätorter, finns bergrum. Det finns bergrum som har plats för tiotusentals hyllmeter böcker, tidskrifter och ljud och bildinspelningar. Det finns utrymmen på över 10 000 kvadratmeter förrådsyta med en konstant temperatur och en luftfuktighet som är idealisk för förvaring av fuktkänsligt material. Det här är ett bergrum som finns i dag och som skulle kunna komma till användning för ett stort och mycket viktigt ändamål. Det är bland annat att ge arbetstillfällen i Västerbotten. Det är en del i det regionalpolitiska tänkande som jag har tolkat att Ulrica Messing har anfört när hon har uttalat sig i den här frågan. Det skulle kunna tillföra länet ny kunskap. Men Västerbotten kan också utveckla sitt arbete både nationellt och internationellt och ändå klara den oerhört viktiga och angelägna framtida bevarandedelen när det gäller just mediefrågor. Det är oerhört väsentligt, som vi tidigare har hört. Men vi tror att det skulle finnas ett intresse att utreda om det skulle vara möjligt att göra denna omlokalisering innan man stänger dörren och säger att det inte är möjligt. Länsstyrelsen i Västerbotten har diskuterat frågan där alla partier hade en mycket intressant diskussion då landshövdingen var med. Och alla är helt överens om detta behov och ser en möjlighet till att detta skulle kunna utredas. Dessa utrymmen finns i Västerbotten. Och det skulle kunna vara en fantastisk ansats från regeringens sida om vi kunde få Statens ljud och bildarkiv utlokaliserat till Västerbotten. I Norge, har man kunnat se, är flytten av nationalbiblioteket ett lysande exempel på verksamhet som utlokaliserats hundra mil bort från huvudstaden Oslo till den relativt lilla orten Mo i Rana - ett stenkast från den plats där jag är född - med 25 000 invånare. Det är oomtvistat att frågan och beslutet rev upp många känslor. Debatten var livlig. Argumentet att det är för långt från huvudstaden framfördes. Men nu har några år gått, och det har fungerat utmärkt. Jag har själv pratat med en som arbetar där. I dag söker sig många unga till den här arbetsplatsen. Man är oerhört nöjd med den utveckling som har ägt rum där.

Fru talman! Jo, den här frågan är jag beredd att driva och stödja i den riktning som jag tidigare i den här debatten har anfört. Om vi lämnar Statens ljud och bildarkiv - jag förstår att jag inte får mer från kulturministern i den frågan, vilket jag i och för sig kan respektera och förstå - kunde vi kanske så här i slutet av debatten ägna oss åt den nya språkvårdsmyndighet som den kommitté som lagt fram rapporten Mål i mun förespråkat ska ligga i Stockholm. När jag tänker till lite om vad en sådan myndighet ska arbeta med och kring kan jag se att ett antal frågor också har kopplingar till norra delen av Sverige. Jag tänker då på samerna och det samiska, på meänkieli och så vidare. Det är klart att det är av stort intresse för mig som riksdagsledamot representerande Norrland att kunna säga att det vore oerhört vällovligt om ministern och regeringen kunde titta till exempel på en sådan här fråga. Jag förstår av kulturministerns svar att kommittén har föreslagit att myndigheten ska ligga i Stockholm. Man har också anfört varför. Men delar av frågan ska också, såvitt jag förstår, hänskjutas till en ny organisationskommitté som ska titta närmare på detta. Avslutningsvis skulle jag vilja skicka med att det, för att de här ambitionerna ska kännas riktigt starka och trovärdiga, vore vällovligt att här få höra ministerns inställning, om hon kan tänka sig att undersöka möjligheterna att utlokalisera just den nya språkmyndigheten och visa på ambitionerna i den delen. Det tycker jag skulle vara mycket välkomnande. Frågan har, som sagt, stor behörighet i de norra delarna av Sverige.